Herr talman! Daniel Tarschys talade mycket om många av sjukvårdens problem. I bakgrundsbeskrivningen instämmer vi moderater till stor del, men vi vill gå längre. Vi upplever helt enkelt att det är nödvändigt att göra det. Det finns självfallet, som Daniel Tarschys sade, möjlighet till förändringar inom systemets ram; införande av vårdgaranti är en sådan förändring. Det är en bra åtgärd, men om den skall få bestående effekt krävs det att vi är beredda att gå längre. En förutsättning är att vi går över till någonting som är nytt, någonting som är annorlunda och någonting som förhoppningsvis kan fungera bättre än det vi har i dag gör. Vi för i Sverige sedan många år en debatt om huruvida landstingen eller kommunerna skall vara huvudmän för sjukvården och äldreomsorgen i vårt land. Risken är att vi därmed för en debatt om att flytta över huvudmannaskapet från en som har monopol på denna verksamhet till en annan. Det är förmodligen varken det bästa sättet att lösa ett etiskt problem eller att göra bästa möjliga prioritering inom hälso och sjukvården. Om vi vill undvika att en monopolist ersätter en annan finns det bara en tänkbar huvudman, och det är faktiskt patienten själv. En sådan ordning kan uppnås på ett, och förmodligen bara på ett enda, sätt. Det är att införa den försäkringsmodell som vi moderater har föreslagit. Då följer pengarna i stället patienten, som inte behöver föra något slags ständig MBL-förhandling med landstinget.

Herr talman! Jag vill understryka att Per Stenmarck och jag i mångt och mycket har gemensamma utgångspunkter i fråga om uppläggningen av sjukvården och dess finansiering. Vi är också beredda att utreda det förslag som moderaterna har lagt fram. Men vi menar att det än så länge har betydande svagheter, som moderaterna själva inte har lyckats komma till rätta med. Det förefaller som om patienten skall ha fri dragningsrätt i den här försäkringen. Om så är fallet tror jag för min del att det blir mycket svårt att få den moderata modellen att passa samman med moderat skattepolitik.

Fru talman! Först vill jag tala med anledning av betänkande SoU18, Vissa tandvårdsfrågor, som tar upp ett förslag om att ge legitimation till tandhygienisterna. Samtidigt har i utbildningsutskottet behandlats frågan om legitimerad tandsköterska, dvs. alla tandsköterskor och tandhygienister skulle i framtiden utbildas till legitimerade tandsköterskor. Efter behandling av gymnasiebetänkandet beslutades i förra veckan i riksdagen om en fortsatt tandsköterskeutbildning inom gymnasieskolan. Det inrättades en treårig tandsköterskeutbildning i gymnasiet inom vårdutbildningsprogrammet. För närvarande anser jag inte att tandhygienisterna bör ges legitimation. Anledningen är att det är svårt att ställa diagnosen karies. Det står så här i betänkandet: ''Förslaget ger tandhygienisterna möjlighet att självständigt ställa diagnos och bedöma sjukdomsutveckling, bl.a. med hjälp av röntgen, och innebär samtidigt att tandläkare och tandhygienist i större utsträckning än hittills samverkar vid diagnostik, terapiplanering och prognosbedömning speciellt för patienter som kommer som s.k. saneringspatienter. Tandhygienisternas kompetensområde föreslås inte omfatta konserverande behandling, dvs. utförande av tandfyllningar.'' En tandhygienist behöver ändå kunna ställa diagnosen kariesfri. I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel betitlad Barntandvården skärs ner. Parollen i Stockholms län lyder nu: ''Friskare'' -- observera ordet friskare -- ''och nöjda patienter med mindre vård till lägre kostnad för patienter och samhälle''. Från en gång om året till en gång vart annat år förändras tandläkarbesöket för barnen. Besöken hos tandläkaren tas alltså över av tandsköterskorna. Mellan tre och fem års ålder ser barnen överhuvud taget inte till någon tandläkare, om inte tandsköterskan eller tandhygienisten säger ifrån att ett tandläkarbesök behövs, dvs. ställer diagnosen karies. I övrigt ställer de diagnosen att det inte finns karies. ''Nu kan vi hämta hem den hälsovinsten i minskade vårdkostnader'', säger tandvårdsdirektören i Stockholms län. ''Den förbättrade tandhälsan är resultatet av år av omfattande åtgärder, där barn efter barn kontrollerats noga. Nu mattas allså den kontrollen'', konstaterar man. Men det tror inte tandvårdsdirektören gör så mycket. Effekterna blir inte dramatiska, säger han. Meningen är att de skall bli friskare patienter med mindre vård och lägre kostnader. Jag tycker att detta luktar tulipanaros. Man drar in på barnens tandvård och det skall ändå inte märkas. Resurserna skall koncentreras till de barn som är sjuka, säger en utredare. Men hur får man reda på vilka som är sjuka, när barnen inte får en diagnos, kariesfri eller inte sjuka, hos en tandläkare? Då måste den som tittar på barnen ställa den diagnosen. De överblivna pengarna skall satsas på uppsökande vård till vuxna patienter; äldre, handikappade och invandrare. Skall barnen betala det med färre tandläkarbesök? Behöver barnen inte den formen av tandvård? Tror politikerna att barnatänder sköter sig själva? Nej, här slår man blå dunster i ögonen på föräldrarna. Man verkar tycka att barns tänder är så bra i dag att man inte behöver vara så noga med dem längre. Spara i stället på de vuxnas tandvård. De vuxna kan säga ifrån om något går galet. Det kan inte barnen. Detta kan miljöpartiet inte acceptera. Anledningen till att det är så svårt att ställa diagnosen karies är att det är särskilt svårt att bedöma hur ett kariesangrepp utvecklar sig i mjölktandsbettet och i det unga permanenta bettet. Det kräver faktiskt att tandläkaren har praktisk erfarenhet av att bedöma när ett kariesangrepp kan behandlas enbart profylaktiskt och när det är dags att borra upp hålet. Dels är bedömningen beroende av patientens förmåga att sköta sin förebyggande vård, dels på tandemaljens uppbyggnad och motståndskraft hos just den patienten. Vissa patienter kan gå med början till hål i många år, utan att det händer något speciellt med den kariesangripna tanden. Andra patienter kan ha ett mycket litet kariesangrepp, men inom en kort period kan hålet ha vuxit sig så stort att mjölktanden inte går att laga, utan den får dras ut. Man kan nämligen aldrig rotfylla en mjölktand, så som man gör med en tand som skall behållas livet ut. Har det någon betydelse om man drar ut mjölktänderna för tidigt? Ja, det har det. Många gånger drar luckan efter en för tidigt utdragen mjölktand ihop sig, så att när den nya tanden, som skall ersätta mjölktanden, kommer fram, finns det ingen eller för liten plats för den. Resultatet blir ofta att man får tandreglera patienten för att få tillbaka utrymmet, något som blir både dyrt och långvarigt. Därför är det så viktigt att ställa rätt diagnos vad gäller barns kariesangrepp. Denna förmåga att ställa rätt diagnos är något som den nyblivne tandläkaren bara kan lära sig genom erfarenheten av att borra upp kariesangrepp, känna med sonden var dentinet, tandbenet, är hårt och se hur det ser ut i botten av hålet. Den diagnosen kan inte någon som inte borrat upp hål lära sig. Så här står det i betänkandet: ''Tandhygiesternas kompetensområde föreslås inte omfatta konserverande behandling, dvs. utförande av tandfyllningar.'' Borra kommer således inte tandhygienisterna att få göra. Man kan inte ställa diagnosen karies bara genom att titta på och bedöma en röntgenbild. Det krävs också klinisk erfarenhet. Det vet varje tandläkare som har varit med en tid. Naturligtvis kan alla se ett hål när detta har blivit tillräckligt stort. Det kan ju varenda förälder upptäcka som tittar i sitt barns mun. Men då är det kanske inte längre möjligt att rädda tanden. Bara en tandläkare kan ställa diagnosen kariesfri. Många kan ställa diagnosen karies. Likadant förhåller det sig när det gäller förebyggande vård för att undvika tandställningsfel. Genom att en rutinerad tandläkare, som har ägnat sig åt att diagnostisera felaktiga tandställningar i bettet, även i mjölktandsbettet, slipar tandytorna kan man undvika att patienten får gå med tandställning längre fram. Det är en förebyggande vård som spar både mycket pengar och onödigt lidande. Men en förutsättning är då att tandläkaren får titta i patientens mun. Att göra det vartannat år är för sällan när det gäller barn. Barn mellan tre och fem år skall ju tandläkaren över huvud taget inte kontrollera. Att följa en patient genom åren och därmed lära känna patientens kariesbild, dvs. hur snabbt patientens hål utvecklar sig, är både intressant och svårt. Det behövs faktiskt tandläkarexamen och praktisk erfarenhet för att man skall kunna göra det. Många som inte har sysslat med tandvård rent praktiskt tycker att det väl inte är någon större konst att göra det. Men det är just vad det är. Det är en av anledningarna till att man hos olika tandläkare kan få olika uppgifter om hur många hål man har. Det har hänt att tandläkare, trots sin utbildning, har gjort olika bedömningar av en patients kariesbild. När det gäller en vuxen människas tänder kan man göra olika bedömningar, och det händer inte särskilt mycket om man väntar med att åtgärda ett hål. Men när det gäller mjölktandsbettet eller ett ungt permanent bett kan förändringar ske mycket snabbare än vad man kan tro. Skulle vi i framtiden få tandhygienister som på något för mig ännu okänt sätt kan friskförklara patienter resp. säga till när tandläkare bör kallas in, anser jag att en så skicklig person borde ha tandläkarlön. Det handlar om en av de svåraste diagnoser som en tandläkare har att göra. Det här är en fråga om patientens säkerhet i vården. Det är absolut inte en fråga om att behålla tandläkarprivilegier. Tandläkaren, tandhygienisten och den assisterande tandsköterskan utgör ett tandvårdsteam. Ingen av dessa kan undvaras. Ingen av de här personerna kan alltså ersätta en annan, för då skulle vården inte fungera. Framför allt: Spara inte in på den förebyggande vården och låt inte barnen komma i kläm -- för spariverns skull -- för det kan bli dyrt i längden! Dessutom skulle det bli så ,att barnen bara får träffa tandläkaren när det skall borras eller när tänder skall dras ut. Hur skall man då kunna bygga upp ett förtroende för tandläkaren och en vilja hos barnet att gå till tandläkaren utan fruktan för en besvärlig behandling? Vi skall väl inte ha det som tidigare, dvs. att man bara går till tandläkaren när det gör ont. Sedan får vi inte glömma bort att det också kostar pengar att göra ''icke-hål''.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 Barn är barn, och med god vård blir barnen så småningom samarbetsvilliga vuxna patienter. Men det kräver att barnen blir väl omhändertagna som just de barn som de är och som har behov av just tandvårdspersonal som begriper sig på barn. Det får inte bli så, att barnen blir ett slags patienter som man sätter in mellan viktigare och mer fordrande vuxna patienter, vilka dessutom ger ett större utbyte penningmässigt såväl kommunens och landstingens synvinkel som tandläkarens synvinkel. Spara alltså inte på barnen! Och framför allt: Spara inte in på vården av handikappade barn och ungdomar! Jag tycker att det vore otillständigt att göra något sådant. Dessa grupper har nog av besvär i sina liv ändå. De skall inte behöva utsättas för t.ex. tandbehandling under narkos om det kan undvikas genom specialistbehandling. De skall inte behöva göra långa resor -- de har ju redan besvär med att förflytta sig -- bara för att vi skall spara in på barntandläkarspecialisterna. Det är grymt att spara in på den bästa vården just bland de mest utsatta grupperna. Jag yrkar bifall till reservation 2 i socialutskottets betänkande 18. Skall det sparas i tandvården, spara då in på de vuxna patienterna! De kan i alla fall säga ifrån om vården blir av alltför låg kvalitet. vill jag framhålla att jag inte har något att invända mot utskottets bedömningar, utan jag stödjer framlagda förslag.
Fru talman! Jag skulle inte drömma om att ta upp en diskussion med Anita Stenberg om diagnosfrågor eller praktiska frågor inom tandvården. Jag måste ändå säga att jag är litet förbluffad över Anita Stenbergs indignation över att man kan spara in på tandvården för barn. Internationellt sett är det ju så, att barn börjar få en bättre tandhälsa. I Sverige har det skett en dramatisk förbättring av barnens tandhälsa. Om barn inte behöver så pass mycket tandvård som de tidigare har behövt, skall man väl inte tvinga barn att gå till tandläkaren för att få sina tänder uppborrade. Det kan väl ändå inte vara meningen. Om man iakttar en förbättrad tandhälsa hos barn, måste det väl vara ett rimligt antagande att vi inte behöver använda lika stora resurser för barntandvård som vi tidigare behövde. I stället kan vi nu använda resurserna för andra mycket viktiga behov inom tandvården och inom andra delar av hälso och sjukvården.

Fru talman! Bo Holmberg är mycket välkommen ner till Malmö för att höra vad de gamla säger om vården och omsorgen i sin stad. Trots den socialdemokratiska ledningen och talet om den goda staden är det inte så särskilt bra nere hos oss. Välkommen dit! Jag tycker att Bo Holmberg kanske skulle ha sagt ''storstadsområdena'' i stället för ''08-området''.
Fru talman! Jag kan hålla med Bo Holmberg om att fixeringen vid 08-området är olycklig. Det har också vi i centerpartiet ofta hävdat. Vi var inte heller beredda att köpa ÄDEL-reformen såsom den kom att se ut, eftersom den i mycket stor utsträckning utgick från den problembild som finns just i Stockholmsområdet. Bo Holmberg attackerade de borgerliga partierna. Hans sätt att ställa offentlig verksamhet och offentlig vård strikt emot den privata är något olyckligt. Vi brukar alltid hävda att de offentliga och de privata verksamheterna kompletterar varandra. Såvitt jag har förstått har vi i socialutskottet under ganska stor enighet närmat oss den uppfattningen. Jag undrar därför om inte Bo Holmberg kan medge att socialdemokraterna i utskottet i fråga efter fråga när det gäller vård och omsorg fallit till föga för krav som rests ifrån de borgerliga partierna.

Fru talman! Jag förstår att vice ordföranden i utskottet inte är särskilt trakterad av att springa och anpassa sig efter de borgerliga partierna, som han själv uttryckte det. Nu uttryckte jag mig inte på det sättet, utan jag försökte i stället se det positiva i att vi i utskottet under enighet har närmat oss en mer öppen inställning till olika vårdalternativ. Skrivningarna i utskottets betänkanden talar ju sitt tydliga språk, bl.a. när det gäller antalet tillkännagivanden till regeringen som i de allra flesta fall givetvis har sitt utsprung från oppositionspartierna.
Fru talman! Den hälso och sjukvårdslag som vi har är signerad av liberalt statsråd i samband med en borgerlig regering. Folkpartiet har decennier av arbete bakom sig för en bättre sjukvård för alla människor i Sverige. Därför behöver vi inte ta emot den kritik som innebär att vi skulle vara ute efter att försämra sjukvården, att göra den mindre tillgänglig, att minska valfriheten och att allmänt skapa olikhet i samhället. Tvärtom talar hela vår historia för att vi har kämpat för motsatsen. Vi har också kämpat för att förbättra sjukvården på en mängd konkreta områden. Vi har arbetat för husläkare, för att bryta ner de vallar mellan sjukförsäkring och sjukvård som socialdemokraterna mycket länge har försvarat och för att få bort köerna genom praktiska förslag, som nu till en del håller på att gå igenom. Jag tror att om Bo Holmberg ser på folkpartiets praktiska sjukvårdspolitik, hittar han ingenting där som inte syftar till att öka solidariteten, rättvisan och valfriheten.
Fru talman! Till Bo Holmberg vill jag säga att det är alldeles fel att anklaga oss för att inte vilja ha ett solidariskt system när det gäller sjukvården. Den allmänna, obligatoriska sjukförsäkring som vi moderater i riksdagen och i många andra sammanhang har arbetat för under flera års tid är i allra högsta grad solidarisk. Var och en skall vara med och betala denna sjukförsäkring. Om man är gammal och svag eller för ung för att själv kunna betala skall man ändå kunna ta del av den. På det viset skulle den sjukförsäkring som vi förordar fungera precis som dagens system men med en helt annan smidighet inbyggd i systemet. När Bo Holmberg yttrar sig i debatten blir det mycket tal om solidaritet, etik och ständiga landstingslösningar. Verkligheten ger oss ändå många exempel på att det faktiskt inte fungerar efter den bild som Bo Holmberg här målar upp. Ett Rapportinslag för någon vecka sedan handlade om en äldre dam som efter en hjärnblödning och en hjärtinfarkt ansågs vara för frisk för att få sjukhusvård men för sjuk för att få plats på ett rehabiliteringshem. Den gamla damen tvingades gå i ständig skräck för att bli hemskickad. Är detta rättvisa och solidaritet, Bo Holmberg? Det var inte första gången som den gamla damen sveks av systemet, fick vi höra. När hon några år tidigare behövde en höftledsoperation, fick hon beskedet att kön var två år lång. Då lånade den gamla damen pengar och betalade operationen själv. Det var faktiskt andra gången som hon själv betalade. Under sitt yrkesverksamma liv hade hon betalat för att få den vård som hon inte kunde få på annat sätt. Är detta rättvisa och solidaritet, Bo Holmberg? Detta sker inom det system som Bo Holmberg och socialdemokraterna ständigt försvarar.
Fru talman! Det förvånar mig när det här talas om solidaritet och rättvisa. Moderaterna säger att de står för solidariteten och rättvisan precis som socialdemokraterna säger att de gör. Jag tycker att man inte står för solidaritet och rättvisa om vi som politiker låter de mest utsatta grupperna betala sin sjukvård till viss del genom höjda avgifter och inte via skatterna. Då låter man de sjuka betala för sig medan de friska går fria. Detta anser jag inte vara solidaritet och rättvisa.
Fru talman! Först vill jag till Rosa Östh säga att det har varit fint att arbeta i socialutskottet under denna period av det skälet att vi i socialutskottet ett antal gånger har tänkt själva. Och det har vi till största delen gjort utifrån utfrågningar och de nedslag ute i den svenska verkligheten som vi har gjort. Jag menar att vi har haft mer vägledning av det än av motioner eller partiprogram. Det har gällt gentekniken, rättspsykiatrin och prioriteringar i vården. Jag hoppas att vi i socialutskottet även i fortsättningen med hjälp av sådana perspektiv och litet husesyn i det svenska välfärdssamhället skall kunna fortsätta med den arbetsmetoden. Sedan får jag väl stå ut med att Rosa Östh tycker att det är mest centerns förslag och vissa andra förslag som vi har utgått ifrån. Den politiska knorren kan jag bära, även om jag inte instämmer i den. Till Daniel Tarschys vill jag säga att jag som socialdemokrat med den nuvarande majoriteten och med folkpartiet i utskottet inte alls är rädd för var folkpartiet skall hamna. Men vad Daniel Tarschys tillsammans med moderaterna ensam ute på landsbygden eller på någon öde ö skulle kunna hitta på oroar mig mycket. Jag är rädd för att folkpartiet kan hamna i en diskussion där socialliberalerna känner sig hemlösa. Den rättvisa som folkpartisterna står för vill jag inte alls underkänna. Men den skall tillämpas också i praktiken.Och det är där oron kommer inte bara från mig som socialdemokrat utan även från folkpartister som har djup känsla för rättvisa och för solidaritet. Till Per Stenmarck vill jag säga att vi beskriver sjukvårdens verklighet på två olika sätt. Allmänheten och de som kan det här får väl avgöra om Per Stenmarck eller jag har rätt. Vi kan inte fatta något demokratiskt beslut på den punkten. Vi får leva med att våra verklighetsbeskrivningar inte stämmer överens. Jag har en mer positiv bild. Jag kan åberopa Världshälsoorganisationens statistik och annat enligt vilka Sverige i förhållande till andra länder har en mycket bra hälso och sjukvård. Men Per Stenmarck ställer sig inte bakom detta. Ute blåser då högervind. Och Per Stenmarck vill att den högervinden skall forma hälso och sjukvården. Jag hoppas att den vind som blåser för rättvisa, moral och solidaritet också skall vara så stark att den ger utslag och att det är utifrån den som hälso och sjukvårdspolitiken skall formas.

Fru talman! Christina Pettersson säger att det skulle innebära en stor systemförändring om man införde en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Sverige. Det kan ligga en del i det. Det kommer att innebära stora förändringar. Men när hon säger att det skulle innebära ett stort avsteg från den tradition som vi har i Sverige, att sjukvården skall vara tillgänglig för alla, stämmer det inte. Detta är en försäkring som skall vara tillgänglig för alla och som alla skall ha möjlighet att ta del av. Oavsett om man arbetar och har möjlighet att arbeta ihop till denna försäkring själv, om man är gammal och inte klarar av det eller om man är för ung för att ha hunnit delta i detta är den solidarisk och skall kunna användas av precis alla och i mycket stor utsträckning, vill jag påstå, i motsats till det system som vi har i dag, som vi har åtskilliga exempel på att det inte är solidariskt och inte täcker alla. Det är för att komma till rätta med dessa problem som vi moderater har lagt ned åtskilligt med tid, kraft och arbete, inte minst i denna kammare, på att försöka införa någonting som är nytt. Vi är tacksamma för att det nu finns en politisk majoritet för ett beslut som vi uppenbarligen skall fatta om några dagar här i kammaren och som innebär att man inför den vårdgaranti som vi har arbetat mycket länge för. Men vi ser det som ett första steg på vägen för att därefter gå över till något som förhoppningsvis skall vara betydigt bättre än det som vi har i dag.
Fru talman! Jag har lyssnat till debatten här i kammaren om obligatorisk sjukförsärking och tagit del av detta även tidigare. För min del väcker detta en mängd frågor. Vad innebär egentligen en obligatorisk sjukförsäkring? Kommer den att innebära att man skall försäkra sig i privata försäkringsbolag senare? Hur skall en obligatorisk sjukförsäkring kunna omfattas av alla om man inte innefattas i försäkringssystemet? Man kan göra en jämförelse med den obligatoriska bilförsäkringen. Och vi vet ju att det är många som åker omkring utan försäkring. Detta är några frågor som jag skulle vilja ha svar på.
Fru talman! Hur skall denna försäkring kunna omfattas av alla, frågade Christina Pettersson. Låt mig då ställa följande fråga till Christina Pettersson: Hur kan landstingsskatten egentligen omfattas av alla? I grunden är det ju ett likartat system som man härmed inför. Den enda skillnaden är att man ser till att det blir en försäkringsmodell i stället, dvs. att vi ser till att den enskilda människan får en möjlighet att i större utsträckning vara med och påverka när denna försäkring skall användas, vilket vi som enskilda människor faktiskt i mycket liten utsträckning har i dag med den landstingsmodell som i dag förekommer. Vi skulle alltså skapa ett betydligt rörligare system än det som vi har i dag för väldigt många av de människor som i dag inom det nuvarande systemets ram faktiskt inte har tillgång till den vård som de i år efter år och under decennium efter decennium under ett helt yrkesverksamt liv har varit med och betalat för. Allt detta kan vi förhoppningsvis komma ifrån om vi inför ett något annorlunda system, dvs. den allmänna obligatoriska sjukvårdsförsäkring som vi talar om och som vi märker att alltfler människor i dag ansluter sig till. Jag citerade för en stund sedan en högt uppsatt tjänsteman inom finansdepartementet som i en aktuell bok alldeles nyligen har talat för just denna modell. Välkommen i kretsen, Christina

Fru talman! Ett av de stora felen med det system som Christina Pettersson försvarar i denna debatt är faktiskt att sjukvården inte är så generell som ni talar om att den är. Alla människor får inte tillgång till den, trots att de faktiskt har betalt för den och slitit för den i många år. Någon allmän privatisering, dvs. att allt inom sjukvården skulle komma att skötas av det privata, har vi inte föreslagit och kommer vi säkert inte att föreslå i framtiden heller. Däremot är vi alldeles övertygade om att en mycket stor del av sjukvården, framför allt kanske när det gäller primärvården, i betydligt större utsträckning skulle kunna skötas av privatläkare i framtiden. Så fungerar det i väldigt många andra länder, och så skulle det på ett utomordentligt bra sätt kunna fungera också i Sverige.

Fru talman! I den föregående debattens avslutning, som jag hade tillfälle att lyssna på, talade man om att det blåser högervindar men att det var andra som representerade rättvisa och solidaritet. När vi nu behandlar jordbruket, blåser det ganska kyliga vänstervindar, för här är rättvisa och solidaritet ganska långt borta. I den lilla fickalmanacka som vi får varje år finns varje vecka små visdomsord att tänka på. Nästa vecka står det: Uppriktighet är inte att säga allt man tänker, utan att mena allt man säger. Man borde begrunda detta. Jag hoppas att vi i den debatt som vi i dag kommer att föra om jordbruket kommer att mena allt vi säger. Vi har nu under några års tid upplevt att man har sagt mycket men inte allt man tänker. Under de senaste månaderna har det förts en intensiv debatt här i landet om de svenska livsmedelspriserna. De är utan tvivel mycket höga. En förklaring till detta är det unikt hårda skattetrycket i Sverige. I många fall beror mer än hälften av livsmedelspriset på olika skatter. Gjorda utredningar och undersökningar visar att matpriset i dag i butik till ungefär 50 % består av skatter och avgifter. När det gäller produktion och hantering av svenska livsmedel inom landet är andelen 60 %. Det blir ganska stora belopp. Inte bara matpriserna är unikt höga i detta land. De flesta varor och tjänster är betydligt dyrare här än i de flesta andra länder. Orsaken är att finna i den förda högskattepolitiken. Världens högsta skatter ger världens högsta priser. Sanningen är den att regeringen har pressat upp livsmedelspriserna genom sina ständiga skattehöjningar. Höjda inkomstskatter, arbetsgivaravgifter och energiskatter, breddad och förhöjd moms samt andra skatteskärpningar måste till slut betalas av någon. Det är de svenska konsumenterna som drabbas av den förda skattehöjarpolitiken. Jag hävdar att även de svenska priserna kommer att ligga på en orimligt hög nivå så länge socialdemokraterna vägrar att sänka skattetrycket. Moderata samlingspartiet anser att vi i Sverige skall närma oss Europa även när det gäller jordbruksoch konsumentfrågorna så att svenska konsumenter skall kunna köpa sina livsmedel på samma villkor och till samma priser som konsumenterna inom EG. De svenska skatterna måste europeiseras. Skattetrycket måste sänkas. Först då kan de svenska livsmedelspriserna sänkas rejält. Med detta påstående om skatterna vill jag hävda att regeringen nu försöker vilseleda konsumenterna. I stället för att angripa den verkliga orsaken till den höga kostnadsnivån gör regeringen en skenmanöver. Regeringens förslag om sänkt gränsskydd kommer inte att leda till sänkta livsmedelspriser. SPK, dvs. statens pris och konkurrensverk, har studerat problemet och ställt sig tveksamt till om förslaget kommer att medföra sänkta priser. När det gäller prispolitiken hävdar vi från moderat håll att det enda effektiva är att SPK spelar en mer betydande roll i detta sammanhang. Verkets uppgift är bl.a. att aktivt följa prisutvecklingen. Regeringen föreslår nu inrättande av en konsumentdelegation. Den är i sig själv inte något fel, men vi tror inte på den. Om en konsumentdelegation, en konsumentrörelse eller konsumenterna över huvud taget skall kunna påverka priserna och konkurrenskraften, måste man ha någonting som växer upp underifrån, ifrån konsumenterna. Vi tror inte att man genom att välja personer uppifrån kan lösa detta problem. Nu gäller det att skärpa konkurrensen. Etableringshinder och liknande måste rivas. Så till det som jag förmodar blir dagens huvudfråga, nämligen gränsskyddet. Hans Gustafsson, en inte helt okänd socialdemokrat, f.d. bostadsminister, f.d. vice ordförande i jordbruksutskottet, nu ordförande i finansutskottet -- han är alltså inte vem som helst -- är en av de få rakryggade socialdemokrater som finns kvar. Han har väckt en enskild motion, 1990/91:Jo154, om stärkelseproduktion och gränsskyddet för stärkelse. ''Våren 1990 beslutade riksdagen om en ny jordbruks och livsmedelspolitik. Beslutet innebar bl.a. en avreglering inom nuvarande gränsskydd samt att gränsskyddet skulle vara oförändrat intill dess nya GATT-regler överenskommits med internationellt ömsesidiga neddragningar av gränsskydd och exportbidrag. Även andra ömsesidiga internationella överenskommelser kan utlösa gränsjusteringar.'' Det var innebörden av det beslut som riksdagen i enighet ställde sig bakom för ett år sedan när det gällde gränsskyddet. För säkerhets skull skulle jag vilja göra en liten historiebeskrivning i detta sammanhang. Det var uppenbart för alla partier att en avreglering av jordbrukspolitiken var nödvändig. Det gick inte längre att fortsätta med det system som vi hade. Regeringen tillsatte en utredning, livsmedelspolitiska arbetsgruppen, LAG. Den lade fram ett förslag, och till detta fogades särskilda yttranden -- inte reservationer, eftersom det inte var en parlamentarisk utredning. Dessa särskilda yttranden var mycket hårda. Utredningen gick till departementet, som förberedde en proposition. Under en tid stannade regeringsarbetet upp, och propositionen fördröjdes. Till sist begrep man att det var mycket svårt att få fram en proposition som skulle kunna gå igenom i riksdagen, och därför började man med partiöverläggningar. Efter hård mangling inom en grupp med representanter för alla riksdagspartier lade man fram en proposition. Jag vill säga redan nu att den propositionen inte var riktigt genomarbetad, på grund av att man hade haft för kort tid till förfogande. Manglingen fortsatte därför under utskottsbehandlingen. Till sist framlades ett utskottsbetänkande, och ett beslut fattades i kammaren. Det intressanta är att näringen ställde upp bakom riksdagsbeslutet. Man ville ha fasta regler, och det sade man också att man hade fått. Man skulle också följa dessa regler. Jag tror att man måste ha denna historiebeskrivning med i bilden när man funderar över vad som sedan har hänt. Jag hade hela tiden en otäck känsla av att regeringen och de myndigheter som hade att i praktisk verklighet omsätta det politiska beslutet försökte att närma sig ursprungsunderlaget, dvs. LAG-utredningens resultat. Jag hävdar att departement och olika myndigheter hela tiden i olika sammanhang missade att ta vara på de möjligheter som en kreativ lantbrukarkår öppnat. Man irriterade hela tiden lantbrukarkåren med motsägande besked osv. Jag vill poängtera att detta var ett problem. Lantbrukarna fick fem år på sig för omställningen. Det var ett hårt besked. Det enda skydd som de hade var gränsskyddet, som skulle ligga kvar. Gränsskyddet för lantbrukarna kunde sägas bygga på principen volym gånger pris. Minskade man volymen, skulle man ha vissa möjligheter att höja priset. Det var det resonemang som vi förde i förarbetena till utskottsbetänkandet och riksdagsbeslutet. Det förslag som majoriteten av utskottet i dag ställt sig bakom och som troligen blir riksdagens beslut innebär ett klart avsteg från det beslut som togs för ett år sedan. Min första fråga till socialdemokraterna, centern och folkpartiet är: Stod ni bakom beslutet i fjol? Ställde ni helhjärtat upp bakom det beslutet, eller var det bara fiffel och båg? Fråga två: Är ni medvetna om att ni riskerar att lantbrukarna upplever det här som ett oerhört stort svek? Fråga tre: River ni nu upp överenskommelsen från i fjol? Är ni medvetna om den uppenbara risken? Jag vill säga att jag uppfattar det som nu händer som en politisk ohederlighet. Jag har fått för mig att socialdemokraterna har lurat de båda andra partierna, som har gått i fällan. Vi har bara frågat: Vilka kan i fortsättningen lita på dessa partier? Det kan varken bönder eller konsumenter göra. Bönderna kan aldrig mer lita på politikerna, eftersom dessa har övergett sitt löfte om det enda skydd som bönderna har. I gårdagens nummer av Svenska Dagbladet speglas detta i följande rubrik: ''Vi bönder blev grundlurade''. Detta uttalas av representanter för de större jordägarna, som solidariskt har ställt sig bakom det omställningsprogram som vi har beslutat om. Man avslutar sin artikel på följande sätt: ''Att vi bönder är besvikna på våra politiker torde läsaren av Brännpunkt ha noterat. Vad vi kräver är en rättvis behandling och att vi får arbeta på konkurrensneutrala villkor med EG och vår omvärld.'' Också konsumenterna har all anledning att känna sig lurade. Det hände mycket i går. Även i Dagens Nyheter fanns en lång artikel om dessa frågor, skriven av Marit Paulsen, Astrid Lindgren -- som åtminstone vissa i regeringskretsen har varit intimt förknippade med i samband med olika jordbrukspolitiska beslut -- och Stefan Edman. Deras artikel måste från konsumentsynpunkt vara mycket intressant. Den slutar på följande sätt: ''Vi uppmanar därför alla kloka i Sveriges riksdag: behåll gränsskyddet tills Gatt uppnått gemensamma regler. Skydda jordbruket den korta tiden fram till dess att Sverige blir medlem i EG!'' Jag tror liksom dessa skribenter att konsumenterna har all orsak att fundera. Problemet är att regeringen har valt att attackera Sveriges bönder i stället för skattepolitiken. Med dessa ord av Astrid Lindgren m.fl. får jag en naturlig övergång till EG och GATT. De flesta reglerna i den uppgörelse som träffades här i riksdagen i fjol knöts till GATT-förhandlingarnas resultat. Vi trodde att vi skulle få ett resultat av dem under hösten. De blev resultatlösa, och de blir kanske inte klara i år heller. Därför, herr minister och herr talman, finns det orsak att vänta med omläggningarna i vår politik. EG-perspektivet rycker ju allt närmare, och i allra bästa fall kan en anslutning ske ungefär samtidigt som vår omställning blir klar. Min maning blir: Låt Sveriges bönder konkurrera på lika villkor med europeiska konkurrenter! I dagens nummer av Dagens Nyheter finns ett jordbruksreportage, där man redogör för en fransk veteodlares förhållanden. På en av de allra bästa jordarna i Europa får han 5 00 kr. i bidrag per ton vete. Han skördar ungefär 10 ton per hektar och får alltså ca 5 000 kr. i bidrag per hektar. Jag tycker att det kan vara en tankeställare för ganska många. Allt fler lantbrukare uttalar önskemål om en EG anslutning, och det gör dem väl medvetna om problemen. Men man vill konkurrera på lika villkor. I en reservation vid betänkandet framför vi från moderat håll vår syn på jordbrukspolitiken och EG. Där uttalar vi: ''Det som blir avgörande för hur Sveriges jordbrukare klarar en integration är bl.a. hur förädlingsföretagen utvecklas. Det är därvid viktigt att t.ex. konkurrenslagstiftningen står i samklang med reglerna i andra europeiska länder. Det finns ett nära samband mellan konkurrens och jordbrukspolitik, t.ex. vad gäller regler för och finansiering av export.'' Vi framhåller vidare: ''När Sverige blir medlem i EG kommer också jordbruket att omfattas av gemensamma regler, dvs. CAP. Redan nu bör påbörjas en anpassning i rätt riktning för att inte onödigtvis komplicera en framtida anslutning.'' Som vi gjort vid ett flertal tillfällen uttalar vi att Sverige bör etablera kontakt med EG i syfte att redan på detta stadium delta i utformningen av EGs jordbrukspolitik. Vi framhåller dessutom: ''Redan nu kan förutses en del konkreta åtgärder som skulle underlätta ett svenskt medlemskap, t.ex. anpassning av gränsskyddet till EGs form och nivå, bibehållande av exportfinansieringen i avvaktan på EGs beslut i frågan, ny inriktning av stödformer som har formen av prispåslag och harmonisering av kostnadsnivån i produktionen.'' Jag vill yrka bifall till reservation nr 4. Jag har redan berört vissa andra frågor, och för tids vinnande yrkar jag också bifall till reservation 12 om exportfinaniseringen och till reservation 14 om kostnadsneutraliteten vad gäller avgifter på handelsgödsel, bekämpningsmedel osv. I ett särskilt yttrande, fru talman, har vi litet närmare angivit de riktlinjer som vi från moderata samlingspartiet vill se i framtiden. Jag kan återge dem mycket kort. Vi måste ge lantbrukarna möjlighet att konkurrera på lika villkor med omvärlden. Vi säger att det vore olyckligt om Sverige politik efter det beslut som kan komma att fattas kommer att leda till att lantbruk som skulle vara konkurrenskraftiga inom EG slås ut under de kommande åren. Marknadsanpassningen måste bygga på det beslut som vi fattade i fjol. Vi uttalar oss också mot höjda avgifter på bekämpningsmedel. Vi säger vidare att reglerna för omställningen har varit oprecisa och turerna däromkring oklara. Vi fordrar en bättre ordning i det här avseendena. Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga följande om hur jag själv skulle vilja se jordbrukets framtid. Först och främst vill jag se en snabb anslutning till EG. Det betyder att svensk jordbrukspolitik måste anpassas till EGs. Gränsskyddet bör läggas i nivå med EGs. Möjligheterna till en gemensam exportfinansiering bör bibehållas tills vidare. Dessutom kräver vi att svenska jordbrukare skall få konkurrera på likartade villkor med sina utländska yrkesbröder. Det betyder bl.a. att handelsgödselskatten bör avskaffas och att omotiverade restriktioner slopas. Vi föreslår sänkta skatter för främst småföretagare. Jordbruket kommer att bli en bransch för småföretagare, och vi föreslår därför att skatterna på arbetande kapital avskaffas liksom t.ex. skogsvårdsavgiften. Egenavgifterna, fastighetsskatten och arvsskatten bör sänkas. Rätt till kvittning mellan tjänsteinkomster och underskottsavdrag skall införas. Äganderätten måste stärkas. Miljön måste värnas, och det kan ske genom de avgiftsuttag som vi har förordat i olika sammahang. En utsläppsrelaterad skatt skulle kraftigt gynna biobränslena. Vi säger till sist att omställningsprogrammet måste fullföljas.

Fru talman! Det här blir den avslutade jordbruksdebatten under detta riksmöte och under denna valperiod. Sven Eric Lorentzon har i sitt anförande ställt vissa frågor, som jag hoppas att jag för folkpartiet liberalernas räkning kan besvara med mitt anförande. Ett år har förflutit sedan riksdagen beslutade att Sverige som första land i Europa under en femårsperiod skall företa en inhemsk avreglering och marknadsanpassning av jordbruket. Hur har då det första året mot målet att likställa lantbrukarna med andra småföretagare gestaltat sig? Om vi först ser till den debatt vi haft i massmedia i samband med och efter riksdagsbeslutet så har den enligt min uppfattning varit ytlig och bidragit till en polarisering där konsumentintressen ställts mot lantbrukarintressen. En omläggning av jordbrukspolitiken är helt klart av väsentligt intresse för konsumenterna. Alltför länge har jordbruksregleringen hindrat konsumenternas önskemål att nå lantbrukarna -- för dem har det varit naturligt att producera det som regleringen premierat. Och alltför länge har systemet med kostnadskompensation varje halvår och bristande konkurrens i förädlings och handelsled fått leda till att konsumentpriserna på livsmedel ökat mer än på andra varor trots att avräkningspriserna till bönderna minskat realt. Men när nu riksdagen äntligen tog sig an detta problem så har konsumentdebattörerna, som fått dominera massmedia, framställt hård kritik därför att riksdagen inte lät beslutet om avreglering omfatta gränsskyddet utan föreskrev att vi i detta avseende skulle följa det förväntade internationella avtalet om avveckling av stöd och handelshinder. Vi skulle utan tvivel på kort sikt kunna sänka våra livsmedelspriser väsentligt om vi ensidigt avvecklade vårt gränsskydd. På grund av stora överskott i den industrialiserade världen är världsmarknadspriserna kraftigt dumpade; ofta ligger prisnivån kring hälften av våra inhemska. Men vad vid då måste vara på det klara med är att vi därmed slår ut huvuddelen av vårt svenska jordbruk. Jag skall återkomma till den ekonomiska situationen för lantbrukarna. Låt mig endast i detta sammanhang framhålla att den inte tål några sänkningar av producentpriserna. Att de svenska matpriserna vid en internationell jämförelse är höga är, som Sven Eric Lorentzon redan framhållit, egentligen inte förvånande. Vi har ett allmänt högt kostnadsläge i vårt land med skatter och avgifter på produktionen som ligger i världsstopp, och vi ställer längre gående miljö och djurskyddskrav på vårt jordbruk än andra länder.

Att som konsumentföreträdare stillatigande ha godtagit de fördyringar som en bred riksdagsmajoritet lagt på det svenska jordbruket och sedan plädera för ensidigt avskaffande av det svenska gränsskyddet för att få billigare livsmedel är inkonsekvent. Då kommer vi ju att konsumera livsmedel producerade på sätt som vi av miljö och djurskyddsskäl tagit avstånd från. Jag antar att de flesta liksom Sven Eric Lorentzon har läst Astrid Lindgrens, Marit Paulsens och Stefan Edmans artikel i gårdagens DN som till stor del handlar om detta och som borde ha gett de ensidiga matprisdebattörerna något att tänka på. Själv har jag aldrig trots upprepade försök fått möjlighet att bemöta deras påhopp i Dagens Nyheter. Det förhåller sig heller inte så att konsumenterna enbart efterfrågar livsmedel av bra kvalitet till rimliga priser. Konsumenterna efterfrågar också levande landsbygder och öppet landskap. För dessa nyttigheter och för jordbrukets betydelse för vår beredskap och för vårt försvar betalar vi inte i särskild ordning, utan denna ersättning är ''inbakad'' i producentpriserna. Slås huvuddelen av vårt svenska jordbruk ut, försvinner också huvuddelen av dessa nyttigheter. Det är förvånande att denna viktiga konsumentfråga inte hörs i debatten. Vi har från folkpartiet liberalernas sida i riksdagsmotioner under fem års tid föreslagit att vi skall bryta ut och betala för dessa nyttigheter genom en generell arealersättning. Tyvärr prissätter inte marknaden nyttigheterna, men vi har framhållit att eftersom vi av skattemedel årligen betalar 2--3 miljarder kronor för att hålla parker och grönytor i våra tätorter så är det rimligt att betala bönderna 3 miljarder kronor/år för landskapsvården. Det innebär 1 000 kr. ha och år är rimlig. Det finns många fördelar med en generell arealersättning som betalas av budgetmedel. Den leder till sänkta matpriser utan att de avgränsningsoch kontrollproblem om är förenade med sänkt matmoms uppkommer. Ersättningen är lätt att administrera, uppgifter om enskilda gårdars arealer och skiften finns lagrade i databas för skördeskadeskyddet. Ersättningen ger jordbruket i skogs och mellanbygd -- där vi har minst av öppet landskap och alternativ sysselsättning -- en chans att överleva.

milj.kr. för de nästföljande. Ett bidrag i denna storlek räcker inte för att rädda jordbruk i mellanbygd och skogsbygd. Men det kan kombineras med en generell arealersättning och via länsstyrelserna betalas ut som tillägg till de mest värdefulla markerna ur naturvårds och kulturmiljösynpunkt. Då skulle vi även kunna rädda de ''änglamarker'' som vi har kvar. På grund av systemet med förenklad utskottsbehandling har vi inte, som vi framhåller i ett särskilt yttrande, denna gång fått realbehandla förslaget om generell arealersättning. Vi kommer dock tillbaka med förslaget och tror att det snart är moget för att samla en majoritet i riksdagen. I det betänkande som vi nu behandlar har den största uppmärksamheten ägnats frågan om gränsskyddet. I folkpartiet liberalernas kommittémotion beklagar vi att socialdemokraterna funnit det förenligt med sina valstrategiska intressen att göra ett utspel om gränsskyddet. Sedan det stod klart att något internationellt GATT-avtal om neddragningen av gränsskyddet för livsmedel inte skulle uppnås under 1990, har regeringsföreträdare i olika sammanhang aviserat att i riksdagen, i ljuset av GATT-förhandlingarna, lägga fram en proposition med förslag om svensk sänkning av gränsskyddet. Av de signaler som socialdemokraterna sänt ut, har mottagarna bibringats den uppfattningen att det handlade om en ensidig sänkning av gränsskyddet i strid med förra årets riksdagsbeslut. Av den anledningen framhöll vi i folkpartiet liberalerna i vår kommittémotion i januari att vi höll fast vid uppgörelsen om jordbrukspolitiken och att vi utgick från att socialdemokraterna tänkte göra detsamma. 26 april. Redan dagen innan kallade LRF till presskonferens och manade till strid mot propositionen. Man kan ställa sig frågan om LRF handlat på det sättet om man hade fått tillfälle att läsa propositionen i förväg. Regeringsförslaget innebär en anpassning av det överskydd som uppkommit på vissa produkter genom att lantbrukare erhåller arealstöd för prisreglerade grödor. Regeringen borde ha lämnat uppdraget att företa denna anpassning till statens jordbruksnämnd utan att gå till riksdagen. Jordbruksnämnden har uppdraget att anpassa gränsskyddet efter svängningar i världsmarknadspriserna. Jordbruksnämnden fick uppdraget att höja gränsskyddet på mjölkprodukter när mjölksubventionerna avskaffades. Nu önskade socialdemokraterna använda gränsskyddet för ett valpopulistiskt utspel. Eftersom omställningen är mycket påfrestande för jordbruket -- det handlar om människor som känner en stor oro inför framtiden -- borde regeringen avhållit sig från utspel som ökar denna oro. Det finns olika uppfattningar om behovet av att företa en justering av överskyddet. Vi i folkpartiet liberalerna menar att det är viktigt att så sker, och jag skall förklara varför. Vi vet att leden från bonden till konsumenten ständigt försöker förbättra sina marginaler. Som jag tidigare nämnde, steg priset på reglerade livsmedel under 1980-talet mer än på andra varor, trots att lantbrukarna realt fick sänkt pris. När slakteriförbundet i våras sänkte priset på vissa köttkvaliteter, resulterade det inte i sänkta konsumentpriser. Det var handelsleden som tog hand om prissänkningen. Om vi i Sverige skall komma ned till europeisk nivå när det gäller inflation, måste vi ändra inställning till kostnadsökningar. Vi har uppenbarligen levt så länge med olika former av kostnadspåslag och följsamhetsklausuler att vi betraktar dem som naturnödvändiga. Vi måste börja hata och bekämpa alla former av kostnadsökningar. De leder till försämrad internationell konkurrenskraft genom inflation och därmed till höjda priser för konsumenterna. Under den senare delen av 1990 talet kommer även vår livsmedelsproduktion att utsättas för internationell konkurrens. Det är angeläget att vi ur detta perspektiv undanröjer den frestelse som nuvarande överskydd på vissa produkter inbjuder till. Det är en frestelse för marknadsaktörer i leden efter bonden att öka sina marginaler. Även om vi således är mycket kritiska till att regeringen av valpopulistiska skäl går till riksdagen med just denna fråga, ställer vi från folkpartiet liberalerna upp på principen om justering av överskyddet. Men vi godtar inte en justering efter en generell procentsats eller i enlighet med det kritiserade tabellförslag som finns i propositionen. Jordbruksnämnden bör få regeringens uppdrag att minska överskyddet för varje enskild produkt efter samma metod som används vid justering av gränsskyddet efter världsmarknadsprisernas svängningar. Då kommer anpassningen att ske med erforderlig säkerhetsmarginal utifrån det nu aktuella överskyddet. Det är viktigt att i detta sammanhang slå fast vad som framhålls i propositionen, nämligen att anpassningen inte får leda till sänkta producentpriser eller ökad import. I betänkandet slås fast att anpassningen skall ske på ett sätt som ger utrymme för förbättrad lönsamhet i jordbruket. Den allmänna principen om en socialt acceptabel omställning för jordbruket skall gälla. Regeringen pekar i propositionen på att gränsskyddet kommer att få justeras uppåt av vissa yttre orsaker. Det gäller bl.a. när prisstödet på lamm och fårkött trappas av. Jag har i vårt särskilda yttrande framhållit att en svag skörd i höst kommer att få samma effekt. Låt mig i detta sammanhang få framhålla att en justering av överskyddet, precis som Sven Eric Lorentzon framhöll, kan förhindra prisökningar, men det sänker inte konsumentpriserna, som SPK slagit fast. Socialdemokraterna hade däremot kunna medverkat till en sänkning av konsumentpriserna om man biträtt folkpartiet liberalernas förslag till ändringar i bygglagstiftningen för att underlätta etablering av lågprisbutiker. Undersökningar har bl.a. visat att livsmedelspriserna i Karlskrona och Trollhättan, där det finns lågprisbutiker, är ca 7 % lägre. Fru talman! Jag vill avsluta med att ta upp den oro jag känner för svenskt jordbruk för de närmaste åren. Riksrevisionsverket gjorde 1989 en utvärdering av lönsamheten inom jordbruket. Den visar att lönsamheten var ca 40 % för låg och att ersättningen för eget arbete låg på ca 17 kr. per timme. Genom en mycket god skörd 1990 Men de prognoser som jordbruksnämnden gjort för 1991 och 1992 är alarmerande. Vi har riktat en stor del av omställningsresurserna för att snabbt bli av med våra stora överskott på spannmål och mjölk. När detta sker är det naturligt att ekonomin för kvarvarande producenter blir mycket pressad. Detta får inte leda till en stor utslagning av lantbrukare. Då sker den oreparabla skada som vi blev varnade för i gårdagens DN-artikel. Då är omställningen inte socialt acceptabel. Det är nödvändigt att regeringen beaktar detta när den förbereder för den kostnadskompensation som, efter GATT-avtalet i april 1989, betalas ut direkt till bönderna. Enligt betänkandet skall en utbetalning ske i höst, oavsett om ett nytt GATT avtal föreligger då eller inte. Skulle ett GATT-avtal inte uppnås i år, måste vi förändra systemet med kostnadskompensation. Det går inte i längden att ha det koncentrerat till en utbetalning per år. I vår motion pekar vi också på att vi måste lösa problemen kring behovet av utbytesimport/export på grund av säsongs och årsmånsvariationer. Som det nu är finns temporära exportbidrag för viss produktion, men inte för all. Äggproducenterna får exempelvis inget, medan alla införsavgifter på utbytesimporten går till statskassan. Fru talman! Med detta önskar jag yrka bifall till våra reservationer 13 och 19.

Fru talman! Detta är faktiskt den tråkigaste dagen under min tid i riksdagen. Jag tycker att det är det tråkigaste ärendet och den tråkigaste debatten. Jag vill allra först ta upp frågan om att säga ett, och göra ett annat. En gammal uppmaning som borde ingå i etiska regler för politiker, någonting som jag för övrigt har motionerat om här i riksdagen, hämtad från Matteus evangeliet lyder: ''utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.'' Gränsskydd kan av förklarliga skäl bara röra sig uppåt eller nedåt, dvs. höjas eller sänkas. Vad därutöver är, är struntprat. I propostionen föreslår jordbruksministern att gränsskyddet skall sänkas med genomsnittligt 10 %, att detta inte är någon sänkning, och att denna sänkning kommer att ge konsumenterna billigare livsmedel med 3--5 %. Detta är kvalificerat struntprat. Mot bakgrund av att såväl regeringen som riksdagen för ett år sedan enigt och otvetydigt uttalade att någon ensidig svensk neddragning eller förändring av gränsskyddet inte skulle komma i fråga är det skamligt av Mats Hellström och regeringen att nu föreslå detta. Det är naturligtvis först och främst ett djupt svek mot den lilla grupp som fortfarande är Sveriges bönder. Det är också ett svek mot centern, moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet som ingick i den jordbrukspolitiska överenskommelsen förra året. Det är också ett svek mot alla de rättrådiga socialdemokrater med Hans Gustafsson i spetsen -- Fru talman! Det är också ett svek mot alla oss som sysslar med politik. Att ingen -- i varje fall ingen bonde -- vågar lita på Mats Hellström, det är dess värre ingen nyhet. Men bönderna vågar inte heller lita på regeringen och inte ens på oss i oppositionen. För -- säger de -- ni har ju gjort upp med regeringen, nu ser ni hur det går! Misstron mot regeringen löser vi väl vid valet. Men väljarnas misstro mot politiker -- det s.k. politikerföraktet -- är ett stort problem i vår demokrati. Vi måste alla känna ansvar för att inte bygga under det. Hellström kanske säger att jag förstärker detta politikerförakt genom att göra denna fråga större än den är. Nej, det gör jag inte. Sakfrågan är stor, och jag återkommer till den. Principfrågan är jättestor, och ansvaret är jordbruksministerns och regeringens. Hur tror ni att folk skall kunna lita på er eller på politiker när ni gör så här? Med hänsyn till principen att stå fast vid sitt ord så vill jag redan nu yrka bifall till vår reservation 8, som innebär avslag på regeringens förslag att sänka gränsskyddet i strid mot riksdagens beslut för ett år sedan. Det är fortfarande möjligt att rätta till vad vi inte förmådde i utskottet, nämligen att få majoritet för avslag på denna ''kvalificerade galenskap'' som Astrid Lingren, Marit Paulsen och Stefan Edman uttrycker det i gårdagens DN. Detta är möjligt genom att en majoritet av kammarens ledamöter röstar för reservation nr 8, som tyvärr nu endast stöds av centerpartiet, moderaterna och miljöpartiet. Apropå Dagens Nyheter: Det är mycket som talar för att jordbruksministern gjort en felbedömning av opinionsläget. Han tycks ha trott att det enda folk var intresserade av var billiga, helst utländska, livsmedel, och att de struntade i öppet landskap, bevarad kulturmiljö, levande landsbygd och rena, svenska livsmedel. Men han bedrog sig. Under senare tid har tidningarna allt oftare refererat de hot mot landsbygden och odlingslandskapet som kommer om den socialdemokratiska jordbrukspolitiken genomförs. Debatten om livsmedelskvalitet, djuromsorg och miljöhänsyn lever än. Det är att missbedöma opinionen och konsumenterna om man tror att det är deras vilja att stora delar av svenskt jordbruk och svensk landsbygd skall slås ut för att priserna på livsmedel eventuellt skall sänkas några procent. Även om folkpartiet och vänsterpartiet har ''gått på'' Hellströms felbedömning, så kan ju kammarens ledamöter från socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet i morgon vid voteringen korrigera denna felbedömning och avvisa den ''kvalificerade galenskapen'' att sänka gränsskyddet och jordbrukspriserna. Jag vill instämma i vad Sven Eric Lorentzon har sagt beträffande historebeskrivningen och utskottsbehandlingen och i huvudsak även i synen på gränsskyddet. Omställningen av jordbrukspolitiken var nödvändig med hänsyn till såväl konsumenter som jordbrukare. Den stora överskottsproduktionen har de blivit dyrbar både för jordbrukarna själva, som stod för huvuddelen av exportkostnaderna, och för staten som stod för en del. Omställningen är svår och känns obegriplig för många i jordbrukarkåren. Men den är nödvändig. Den gamla politiken har tjänat ut, och den internationella mljön har förändrats. Man kan inte gå ifrån ett genomreglerat system till ett avreglerat system med ett steg. Det krävs små steg som gör att omställningen kan ske lugnt utan att för stora misstag begås och utan brutal utslagning. De nya signaler som kommit från regeringen under perioden efter beslutet i juni i fjol fram till juni i år, har gjort att jordbrukarna oroats ytterligare. Sedan fjolårets beslut har regeringen på punkt efter punkt allvarligt misstolkat beslutet och lagt förslag som påverkat näringen negativt. Några exempel är: 3. Konkurrenslagstiftningen skärps med förtur för jordbruket. 4. Norrlandsstödet räknas inte upp som utlovat. Oron i jordbrukarleden är förståelig. Den oron är ett allvarligt hot mot ett gott resultat av omställningen. I propositionen som behandlar den nya jordbrukspolitiken 1990 skriver Mats Hellström själv: ''Jag vill här åter understryka att Sverige inte skall gå före andra länder genom att ensidigt sänka sitt gränsskydd.'' Att nu sänka gränsskyddet innebär också ett brott mot tidigare beslut här i denna kammare för ett år sedan. För ett år och en dag sedan debatterade vi jordbrukspolitiken. Ett beslut fattades som i denna del var enigt. Enligt beslutet skulle inga ensidiga sänkningar ske av gränsskyddet i Sverige. Förändringar av gränsskyddets nivå skulle ske i den takt man kom överens om i GATT Jordbruksutskottets majoritet har i år beslutat annorlunda, nämligen att bifalla regeringens förslag om en sänkning av gränsskyddet med 10 %. Det kan ge omedelbara prissänkningar för vissa varor som stärkelse, socker och ost. På längre sikt ger det jordbruket en ytterligare försämrad lönsamhet eftersom man inte får möjlighet att återgå till högre priser. Vi talade i fjol om att avreglera ''inom ett bevarat gränsskydd''. Nu sänks gränsskyddet, men då balans uppnåtts och man skulle ha chans att komma upp till den tidigare nivån går det inte. Det är angeläget att följa den internationella utvecklingen och göra justeringar av gränsskyddet i samma takt som i övriga länder. Det finns däremot ingen anledning för Sverige att gå före ett resultat i dessa internationella förhandlingar. Svenska jordbrukare skall kunna konkurrera med andra länders jordbrukare på lika villkor. Enligt utskottsmajoritetens beslut kommer svenska jordbrukare att försättas i en sämre konkurrenssituation än jordbrukare i vår nära omvärld, t.ex. Danmark. GATT-förhandlingarna har ännu inte gett något resultat. Regeringen skrev i årets budgetproposition att gränsskyddet skulle ''justeras i ljuset av GATT''. Nu sker en justering neråt, om jordbruksministern får som han vill. Det skulle vara intressant att höra Mats Hellströms förklaring till vilket ljus han har sett komma från GATT förhandlingarna nu. Det blir alltmer uppenbart att regeringen tidigt bestämt sig för att ensidigt sänka det svenska gränsskyddet, oavsett vad som sker i GATT. Formuleringarna i budgetpropositionen om ljuset från GATT var sannolikt bara kosmetika. I samband med att regeringen presenterade sin kovändning i matmomsfrågan kom det fram att man planerar ytterligare sänkningar av gränsskyddet. I internationella sammanhang uppfattas givetvis majoritetens förslag till nedjustering av gränsskyddet som en ensidig svensk sänkning. Hellström kommer säkert att få beröm i vissa kretsar, medan många säkert är glada att han inte är jordbruksminister i deras eget land. Det gör mig naturligtvis ledsen och besviken att folkpartiet och vänsterpartiet nu stöder regeringen. Jag hade hoppats att Bengt Rosén och Annika Åhnberg skulle orka stå fast vid den ståndpunkt de hade förra året. I folkpartiets motion från januari i år skrevs: ''En ensidig reducering av det svenska gränsskyddet, vilket föreslagits av vissa debattörer, skulle med stor sannolikhet innebära att huvuddelen av den svenska lantbrukarkåren slås ut. - Det är mycket anmärkningsvärt om socialdemokraterna mindre än ett år efter uppgörelsen om den nya jordbrukspolitiken är beredd att göra avsteg från en väsentlig del. Detta kan vi inte acceptera.'' När jag lyssnar till Bengt Rosén i dag får jag litet blandade känslor. Jag uppfattar det som om Bengt Rosén fortfarande har samma uppfattning som står i motionen. Ändå står han bakom den text som biträder regeringens proposition om att sänka gränsskyddet. Det är synd att folkpartiet vinglar i denna fråga. Ett folkpartistiskt stöd skulle behövas för den nya icke-socialistiska regeringen efter valet, även på jordbruksområdet. Folkpartiet och vänsterpartiet får naturligtvis själva svara för sina gärningar, även om det är Mats Hellström som lockat dem till dåligheter. Vi har högre kvalitetskrav på våra livsmedel i Sverige än t.ex. i EG, och det är bra. Det är däremot fullständigt obegripligt att vi inte ställer samma höga krav på importerade livsmedel. Det verkar som om regeringen till varje pris vill försätta det svenska jordbruket i en sämre konkurrenssituation gentemot omvärlden genom att på detta sätt lägga ned stora delar av jordbruket i landet. Ändå är det vårt sätt att driva jordbruk som är bäst för naturen och människan och som borde få överleva. Efter förra årets jordbrukspolitiska beslut har den svenska attityden till EG-medlemskap förändrats. Det innebär att en viktig uppgift i jordbrukspolitiken nu blir att fasa in omställningen så att vi harmoniseras med EG. Men det är viktigt att vi inte sänker våra ambitioner. Vi har ett bättre djurskydd, förbud mot hormoner och mot antibiotika i foder, och vi har en restriktiv bekämpningsmedelsanvändning. Inom EG är debatten nu livlig för att åstadkomma liknande förändringar. Marknaden för ren och naturlig mat växer. Detta ger oss stora möjligheter i framtiden. Dessa synpunkter framhålls på ett förtjänstfullt sätt i denna artikel av Astrid Lindgren, Marit Paulsen och Stefan Edman som redan abstroferats här ett par gånger. Det vore naturligtvis ''kvalificerad galenskap'', som de uttrycker det, att nu vidta sådana åtgärder som gör att svenskt jordbruk -- kanske det mest naturliga och bästa i ett framtida EG -- slås ut strax innan vi kommer med. Vi behöver inte nu föröda vårt kulturlandskap och inte föröda bönders erfarenhetsbank. Vi har tid att lugna oss och se vad en kommande Europamarknad vill ha från oss. Jag är övertygad om att det är mer än granskog. Därutöver kan jordbruket och åkerjorden med en väl genomförd omställning bli en ännu större kraft i miljöarbetet. Men då skall det till en del försiktigt ställas om till att producera miljövänliga råvaror till energi och energisektorn. I betänkandet behandlas även en del andra frågor som jag nu inte hinner att särskilt beröra. Jag vill endast hänvisa till våra reservationer och till centerns särskilda yttrande där vi utvecklar vår principiella syn på jordbrukspolitiken. Jag yrkar bifall till reservationerna 8, och det är den viktigaste, 9, 12 och 14. Enligt centerns uppfattning är det effektivaste sättet att snabbt sänka matpriserna att sänka matmomsen. Det ger direkt positiva effekter för de många människor som förlorar på den orättvisa skatteomläggningen. För ett år sedan sade Mats Hellström i kammaren att det är en skenlösning att attackera momsfrågan för att komma åt de höga matpriserna. Det är bra att socialdemokraterna och kanske även jordbruksministern nu kommit till en mer nyanserad syn på den frågan. Momsen på mat behöver sänkas. Centern har drivit frågan länge, och vi är glada för allt stöd vi kan få, även från socialdemokraterna, om de nu står fast vid det. Alla här i kammaren har nu chansen att besluta om att sänka momsen redan nu genom att på fredag rösta på vårt förslag. Till sist, fru talman och ärade kammarledamöter, vill jag än en gång vädja till er att tänka på heder och trovärdighet innan ni vid morgondagens votering avslår reservation nr 8.